Herr talman! Jag vill göra några kommentarer till förslaget om upphävande av stadsbegreppet i författningarna. Särskilt vill jag beröra ett uttalande i propositionen, som går ut på att det normala språkbruket torde komma att bibehålles även om man ändrar den formella beteckningen i lagstiftningen. Förre kommunikationsministern säger att han aldrig hade tänkt sig att stadshuset skall kallas kommunhus eller stadspark kallas kommunpark. Han har inte nämnt stadsteater eller stadshotell. Det torde dock vara på det sättet att om man i en grundläggande lagstiftning ändrar namn och beteckningar kommer språkbruket efter längre eller kortare tid att följa med, vare sig lagstiftaren avser det eller inte. När man fattar beslut om nya lagar menar man naturligtvis att de nya beteckningarna skall användas, annars skulle man få en ur språklig synpunkt orimlig situation i samhället. Har justitieministern, för att ta ett exempel, tänkt sig att de månghundraåriga beteckningarna rådhusrätt och häradsrätt skall leva kvar sedan vi fått den nya enhetliga domstolsorganisationen med den nya benämningen tingsrätt på domstol i första instans? Nej, jag kan inte tänka mig annat än att justitieministern definitivt vill hänföra ordet rådhusrätt till rättshistorien när lagen träder i kraft. Så kommer väl också att ske. Om man tar bort begreppet stad ur den grundläggande lagstiftningen måste rimligtvis också ordet stad försvinna från brevpapper och kuvert, i kommunala handböcker, i protokoll och andra officiella handlingar. Nästa steg blir att man inom nyhetsförmedlingen kommer att tillämpa de nya beteckningarna och därefter kommer allmänhetens språkbruk så småningom att rätta sig. Den trögaste faktorn torde vara det allmänna språkbruket, men detta kan inte i längden stå emot att påverkas och att rätta sig efter det officiella språkbruket. Argumentet att stadsbegreppet skulle sakna rättslig mening och därför skulle bortfalla är inte heller hållbart. Det finns många språkliga begrepp som genom århundraden och årtionden fått en ändrad innebörd utan att man fördenskull skyndat sig att ändra den formella lagliga beteckningen. Kungamakten t.ex. är ju någonting helt annat nu än på Gustav Vasas tid, men ändå lever kungabegreppet kvar i våra grundlagar, och ingen mer än de ivrigaste republikanerna har väl tänkt sig någon ändring så länge vi har någon form av kungamakt. Varför lägger inte regeringen snabbt fram ett förslag att ordet konung skall tas bort ur lagstiftningen och ersättas med exempelvis konseljens ordförande? Jag anser, herr talman, att den föreslagna nivelleringen och utarmningen av språkbruket i våra kommunallagar är sådan att den inte kan accepteras ur historiska och — vilket kan anses viktigare — internationella synpunkter. Såvitt jag vet har stadsbegreppet mångtusenårig hävd i praktiskt taget alla länder i hela världen. Jag vill alltså, herr talman, yrka bifall till reservationen 1, som går ut på att primärkommunerna själva skall få välja vilket namn de vill ha.

Herr talman! Sedan början av 1950 talet har vi sysslat med dessa frågor beträffande våra kommuner. Vi fick då en kommunindelningsreform, och man fann att kommunerna började närma sig varandra alltmer. Man behövde nu få till stånd en gemensam lagstiftning. Vi tog bort den särskilda kommunallagen för landsbygden och för städerna; vi fick en gemensam kommunallag för landets kommuner. Indelningssakkunniga, som sysslade med dessa frågor, framhöll för sin del att man behövde ha en enhetlig kommunbeteckning. Nu har utvecklingen gått därhän att det inte finns några skiljaktigheter i lagstiftningen när det gäller våra kommuner. I den mån det finns någon skiljaktighet går den inte efter en kommungräns, utan det är frå ga om glesbygd eller tätort. Auktionsmonopolet har funnits kvar. Men utvecklingen beträffande våra kommuner har nu gått så långt att det nu bör upphöra. Vi har nu kommuner som är betydligt större än flertalet av våra städer, där det beslutande organet är kommunens fullmäktige. Från dessa framställes icke krav om att den församlingen skall heta stadsfullmäktige. Vad frågan gäller är om man skall få ha skilda officiella beteckningar i kommuner där man har att leva efter samma lagbestämmelser. Om man, som reservanterna föreslår, skulle få behålla denna rätt att bestämma vad man vill kalla sig, skulle det komma att uppfattas som att bakom detta döljer sig skiljaktigheter, t.ex. i lagstiftning. Jag är övertygad om att det måste vara riktigt att ha allt detta enhetligt. Det har också i propositionen framhållits av bl.a. departementschefen. Med den indelning som nu sker skulle det ibland bli besvärliga situationer om man skulle ha denna frihet. Herr Ferdinand Nilsson var inne på den indelning som skall ske i Uppsala län. De kommuner som skall knytas till Uppsala stad skulle få rätten att avgöra om de skall kalla sig Uppsala stad eller om det skall heta Uppsala kommun. Herr Gösta Jacobsson tycker att de skulle kunna få kalla sig för Uppsala stads kommun. Då frågar jag mig, om vi går till en annan stad, skulle det då också heta Ystads stads kommun? Jag tycker att det är riktigt att ta bort benämningen stad, åtminstone i officiella sammanhang. Det är detta utskottet har skrivit. Om man vill fortsätta att använda ordet stad som ett geografiskt begrepp, får man givetvis göra det, det lägger i varje fall inte lagstiftningen hinder för. Jag är också hemmahörande i en mycket gammal stad. Men vad är stad egentligen i Visby? Jo, det som finns innanför murarna. Vad kom dessa murar till för? För att skydda staden för den omliggande landsbygden. Vad var portarna egentligen avsedda för? För att de från landet som skulle in och sälja skulle kunna avkrävas tull av staden. Det var den rättighet man hade. Nu skall Gotlands fjorton kommuner inklusive staden sammanläggas till en kommun. Om man skulle följa reservanterna skulle det kunna innebära att vi får Visby stad, som omfattar hela Gotland. Den möjligheten vill man skapa, och den situationen torde vara orimlig. Skall det vara Visby stadsfullmäktige för Gotlands fjorton sammanslagna kommuner? Jag tycker det finns mycket som talar för just det förslag som här föreligger. Jag tror att det som sagts är ganska överdrivet. Herr Jacobsson talade om att göra övergrepp emot städerna. Det första övergreppet av betydelse för städerna var väl när man införde näringsfriheten på 1860-talet. Sedan har man undan för undan tagit bort stadsrättigheterna, och i dag finns inte mer än auktionsmonopolet kvar, och det skall också försvinna. Med detta ber jag, herr talman, att i det stycket få yrka bifall till utskottets hemställan. Vi har ett par reservationer till. Det finns en reservation om obligatoriska suppleanter i fullmäktige. Vi skall då erinra oss att den frågan har varit föremål för behandling åtskilliga gånger i riksdagen. Det har ständigt blivit avvisat, men för några år sedan skedde en omsvängning så att man ansåg att frågan borde utredas. Nu har kommit ett förslag, som varit ute på remiss. Av remissvaren framgår att det finns tveksamhet hos en hel del kommuner om man skall ha suppleanter eller inte. I den situationen måste det vara rätt, att kommunerna själva får avgöra huruvida de vill ha suppleanter eller inte. Det är det förslag som återfinnes i Ppropositionen. Utskottsmajoriteten har för sin del funnit att de skäl som framförts där är så starka, att vi av den anledningen anser oss böra tillstyrka förslaget om fakultativa suppleanter. Jag ber, herr talman, att i detta stycke få yrka bifall till utskottets hemställan. Det föreligger också en tredje reservation som avser en punkt där en lottmajoritet står bakom utskottets förslag. Det gäller frågan om när det uppstår skyldighet att indela en kommun i valkretsar. Nu gällande bestämmelser innebär att om en kommun har över 40 000 invånare har den skyldighet att införa valkretsindelning och om den har över 10000 kan den efter framställan göra det. De nu gällande bestämmelserna innebär också att man har vissa minimioch maximital när det gäller antalet fullmäktige. Nu sker en ändring på det sättet att man fastställer ett minimiantal, men det finns inget tak.

Här finns ett antal motioner som är mycket motstridiga. I en motion föreslås att högst 15 mandat skall få finnas i en valkrets. Andra motioner utgår ifrån att man skall ha full valfrihet på denna punkt, och herr Axel Georg Pettersson talade också för denna valfrihet. Utskottets förslag innebär att varje kommun själv skall avgöra om den vill göra en uppdelning på valkretsar eller inte. Herr Axel Georg Pettersson ansåg att varje kommun egentligen borde vara en egen valkrets. Men vi kan erinra oss vilken betydelse storleken av valkretsarna har när det gäller de proportionella valen. Detta var en av anledningarna till att vi fick en ändring när det gällde riksdagsmannavalen. De 40 utjämningsmandaten och dessutom procentsatserna återverkar på proportionaliteten. Om riksdagen i detta fall skulle följa utskottsmajoriteten, skulle det innebära att man skulle få en mycket stor partisplittring. Ett av argumenten för en uppdelning i valkretsar var ju att de mindre partierna skulle få det svårare att göra sig gällande. Det är klart att det har den effekten, men man strävar ju efter att partisplittringen i kommunerna inte skall gynnas. Det förslag som återfinns i propositionen innebär egentligen, att man här inför en regel av samma innebörd som den vi har nu fast på ett annat sätt, nämligen genom den begränsning som nu föreslås.

Det finns all anledning att avvakta vad denna kommitté kan komma fram till. Att nu gå ifrån de bestämmelser som tidigare gällt på det sätt som utskottets lottmajoritet har föreslagit innebär ett mycket stort ingrepp i det man håller på att utreda.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

Herr talman! Jag vill endast ställa följande fråga till konstitutionsutskottets värderade ordförande: Anser inte utskottets ordförande att regler om tvång till indelning i valkretsar på grund av fullmäktigeantalet egentligen inte kan leda till annat än olikheter och orättvisor för många kommuner?

Herr talman! Mot bakgrund av de kommentarer denna proposition har fått bl.a. i tidningspressen och den vilseledande information man har givit om innebörden i propositionen är det välgörande att läsa utskottets utlåtande. Detta tar ju död på alla vanföreställningar om att de svenska städerna skulle avskaffas — hur det nu skulle gå till — eller att reformen skulle innebära förbud för kommun att begagna ordet stad som förstavelse i olika typer av benämningar. Vi har alltid i kommunallagarna haft tvingande regler om kommunbeteckningar. Vi har beteckningarna stad, köping och landskommun. Men med de förändringar som har skett i vår kommunala lagstiftning har vi nu kommit fram till att vi har ett behov av att få en enhetlig kommunbeteckning, därför att vi har enhetliga lagar för våra kommuner. Vad reformen innebär är alltså att en enhetlig beteckning på den borgerliga primärkommunen skall införas i kommunallagarna. Motiven härför har utvecklats såväl i propositionen som i utskottsutlåtandet och även av utskottets talesman. Jag behöver därför inte ge några ytterligare argument för anledningen till denna reform. Utskottet har också, såvitt jag förstår, enhälligt anslutit sig till propositionens förslag i denna del. Det måste, som herr Richardson här sade, vara riktigt att man även i reservationen är överens om att man skall utmönstra de tidigare kommunbegreppen ur lagstiftningen och ha en enhetlig kommunbeteckning. Alltså kan inte herr Berglund, som han trodde, nå det syfte han var ute efter genom att rösta på reservationen. Vi slipper med en enhetlig kommunbeteckning den motsättning mellan det allmänna språkbruket och det officiella som skulle föreligga i de allra flesta kommuner om man bibehöll de gamla kommunbeteckningarna. Vi har i dag 20 städer vilkas ytvidd är större än Blekinge län. Det strider självfallet mot den traditionella uppfattningen om stadsbegreppet att benämna en kommun med en sådan struktur för stad. I det allmänna språkbruket är begreppet stad en geografisk benämning som avser själva tätbebyggelsen i de nuvarande stadskommunerna. När man talar om Kiruna stad menar man i allmänhet stadsbebyggelsen och inte Kebnekajse. Förslaget om en enhetlig kommunbeteckning medför självfallet ingen ändring i detta avseende. Vi kommer fortfarande i den bemärkelsen att tala om städer, även i litteraturen. Det är sålunda uteslutande i administrativ mening som benämningen stad liksom benämningen köping och landskommun ersätts med enhetsbeteckningen kommun. I stället för att medverka till att avskaffa benämningen stad möjliggör denna proposition för många städer att bibehålla stadsbenämningen även sedan kommunindelningsreformen fullföljts. Vi får inte så få kommuner som kommer att omsluta mer än en av våra nuvarande städer.

På en punkt har utskottets ledamö ter emellertid inte kunnat enas, nämligen då det gäller propositionens förslag om att också införa en enhetlig beteckning på kommunens fullmäktige och styrelse. Regeringen har ansett att den logiska konsekvensen av att vi nu får en enhetlig kommunbeteckning också borde vara enhetliga benämningar på dem som får uppdraget att styra våra kommuner. I detta sammanhang har man i motioner och i tidningsartiklar börjat tala om kommunal status och deklassering av städerna. Precis som om vi skulle ha första och andra klassens kommuner i vårt land eller första och andra klassens kommunalmän. Beträffande kommunernas status är, såvitt jag förstår, alla svenska kommuner likvärdiga, och beträffande kommunalmännen är väl avsikten den att de skall vara kommunala förtroendemän, inte bara för stadsområdet i de nya kommunerna utan för hela kommunområdet. Då förefaller det mig som om de benämningar i lagen som propositionen föreslår — kommunfullmäktige och kommunstyrelse — skulle vara de mest adekvata. Utskottsreservanterna har i första hand sagt sig värna om en god och i vida kretsar uppskattad tradition när det gäller benämningarna på fullmäktiges och kommunstyrelsens ledamöter. Då är det egendomligt att reservanterna har utformat sitt förslag på det sätt som har skett. Man har ju i reservationen inte alls knutit stadsfullmäktigebeteckningen till just de tidigare stadsfullmäktige i städerna. Tanken tycks i stället vara att det skall vara fritt fram för alla kommuner, oavsett alla traditioner, att använda denna beteckning. I de allra flesta kommunerna kommer man emellertid när kommunindelningsreformen är genomförd att kunna bygga på traditioner både av stadsfullmäktige och av kommunalfullmäktige. Jag har väldigt svårt att se hur traditionsskäl skall kunna leda till ett bestämt val av benämning på fullmäktige i dessa fall. Utskottsminoritetens förslag får vidare från rent praktiska synpunkter konsekvenser som ter sig egendomliga. Man har alltså tänkt sig att kommunallagarna inte skall innehålla någon entydig upplysning om hur kommunens viktigaste organ skall betecknas. I stället skall varje kommun för sig avgöra om begreppen kommunens styrelse och kommunens fullmäktige också skall gälla såsom officiella beteckningar på de kommunala organen eller om kommunerna vid sidan av dessa benämningar skall få begagna någon av de hittillsvarande benämningarna. Det betyder att beteckningarna skulle komma att växla mellan i övrigt helt likartade kommuner. Det vore enligt min mening ägnat att skapa förvirring kring innebörden av begreppet kommun och att i vissa fall vålla praktiska problem för myndigheter och allmänhet i kontakten med de kommunala organen i våra kommuner. Jag tycker att den debatt som vi har haft här i dag på ett utomordentligt sätt har belyst att denna förvirring redan nu är på väg. Det står ju fortfarande inte klart för kammarens ledamöter vad reservanterna på denna punkt avser, eftersom i reservationen framhålles att man skall ha möjlighet att välja beteckning på kommunens fullmäktige och styrelse. Herr Gösta Jacobsson talade nyss om att han kände sig förvirrad. är det meningen att vi med denna typ av lagstiftning skall sprida den förvirringen ut över landet och sätta våra kommunala förtroendemän och allmänheten i den situation som kammarens ledamöter uppenbarligen befinner sig i i dag när de försöker tolka vad reservationen egentligen avser? Fördelarna med en valfrihet för kommunerna — ty det är klart att man kan säga att det alltid finns fördelar med en sådan — är i det här avseendet enligt reservanternas förslag sålunda inte så stora att de uppväger de nack delar som en sådan ordning skulle kunna föra med sig. Jag har den bestämda uppfattningen att kommunerna i frågor av betydelse för den kommunala demokratin skall ha största möjliga frihet att välja de lösningar som med hänsyn till förhållandena i varje kommun är de mest lämpliga. Regeringen har också till årets riksdag lagt fram ett flertal förslag till lagstiftning som bygger just på den tanken, och jag erinrar om att det förslag om antal fullmäktigeledamöter och angående suppleanter för fullmäktige som vi nu diskuterar är ett sådant förslag. Det är frågor som jag anser ha reell betydelse för den kommunala demokratin, men där vill reservanterna, i varje fall när det gäller suppleantsystemet, införa tvingande bestämmelser för kommunerna.

Herr talman! Herr Richardson gav en tolkning av innebörden i reservanternas förslag som jag inte kan vara med om. Därför tvingas jag — ehuru jag hade hoppats att inte behöva göra det att ställa yrkandet, att »riksdagen måtte uttala att de ändrade bestämmelserna om beteckningarna på de borgerliga primärkommunerna icke berövar städerna den givna rätten att använda ordet stad som officiell beteckning».

Herr talman! Statsrådet Lundkvist tillät sig beteckna framställningarna i pressen av innehållet i propositionen som vilseledande. Jag kan inte finna att han har belägg för det påståendet, allra minst efter att ha hört debatten här. Statsrådet Lundkvist betecknade också som välgörande den redogörelse som konstitutionsutskottets majoritet har framlagt. Jag måste säga att det skrivsätt som konstitutionsutskottets majoritet har begagnat sig av fyller alla anspråk på oklarhet. Det är egentligen bara en sak som står alldeles klar när man läser detta, och det är att begreppet stad skall försvinna i vad gäller dess administrativa innebörd. Det gör väl också att herr Richardson har alldeles fel, när han tror att man skall kunna begagna ordet huvudstad i fortsättningen, eftersom det är ett administrativt begrepp. Allt som hör till administrativa begrepp i fråga om stad skall bort enligt konstitutionsutskottets majoritet. I utlåtandet står också de mest underliga saker om tätbebyggelsekärna och annat, som jag inte skall ingå på, eftersom flera talare har berört den frågan tidigare. Jag tycker — alltså i motsats till statsrådet — att konstitutionsutskottets majoritet verksamt har bidragit till den allmänna oklarheten på området. Nå, säger man, nu är också reservationen fylld av en viss oklarhet. Jag medger att det har uppstått en smula dunkelhet även kring reservationen. För mig är nyckelorden i reservationen följande: » Utskottet» — alltså reservanterna — »anser för sin del att den av kommunalrättskommitténs majoritet föreslagna lösningen — — — väl motsvarar de angivna önskemålen.» Förslaget av kommunalrättskommitténs majoritet innebar ju faktiskt en valfrihet. Betraktar man dessa ord som nyckelord i reservationen kan det inte råda så stor oklarhet. Herr Richardson har dessutom själv sagt att han vill ha kvar benämningen stadsfullmäktige för att indirekt sanktionera benämningen stad. Nu har statsrådet också bidragit till den allmänna förvirringen med ett nytt inlägg. Han sade alldeles nyss från denna talarstol att i själva verket utgör — jag citerar fritt nu och därför kan det komma med något felaktigt ord — förslaget i propositionen ett sätt att stärka stadsbegreppet och förankra det. Vill statsrådet vara snäll och förklara vad han menar med det.

Herr talman! Statsrådet försäkrade att Stockholms stad kommer att vara kvar som huvudstad. Det lät betryggande. Han knöt närmast sitt uttalande till det förhållandet att regering och riksdag verkar här. Det finns emellertid exempel på många länder som flyttat regering och riksdag till mindre städer och därmed ändrat begreppet huvudstad. Var alltså inte för säker i profetiorna! Men om det är som statsrådet säger att huvudstadsbegreppet inte berörs förstår jag fortfarande inte vad konsti tutionsutskottets majoritet menar med att skriva att begreppen landskommun, köping och stad inte försvinner, i den mån de har betydelse utöver sin administrativa innebörd. Har de administrativ innebörd försvinner de. Begreppet huvudstad har väl en administrativ innebörd? Statsrådet sade vidare i ett svar på min fråga att han menade att stadsbegreppet kan få en bättre förankring. Som exempel tog han Gränna stad inom Jönköpings kommun. Vad han syftade på var tydligen det allmänna språkbruket. Nu är språkbruket någonting mycket föränderligt, och man måste anpassa det efter den officiella benämningen, som herr Berglund mycket riktigt här har påpekat. Men får jag tolka statsrådet på det mest välvilliga sättet så är det så, mot bakgrunden av vad konstitutionsutskottet skriver, att begreppet stad må vi väl säga, väl tänka på men för all del inte skriva, ty då blir det officiellt.

Herr talman! Vi skall nu behandla tre propositioner, vilka samtliga har anknytning till det statliga företagandet. Innan jag går in på dessa vill jag anföra några allmänna synpunkter. Jag är på det klara med att riksdagen i dag endast i efterhand har att lämna sin sanktion av beslut som regeringen fattat och statsrådet Wickman i flera fall redan satt i verkställighet. Jag vill ändå uttrycka min tacksamhet över att vi, även om det är i efterhand, får tillfälle att lägga några synpunkter på företagsproblemen, som sannerligen inte är så enkla som man många gånger vill göra dem. I proposition nr 121 om bildandet av ett statligt förvaltningsbolag och en särskild affärsverksdelegation gör departementschefen i sin inledning en analys av den ekonomiska utvecklingen under senare tid och konstaterar, att genom bl.a. den tekniska utvecklingen och en friare världshandel har det skapats större möjligheter till expansion, men att samtidigt utvecklingen medfört hårdare konkurrens och krav på snabbare omställningar. Jag tror att detta är ett riktigt konstaterande, som i varje fall uppmärksammats av det enskilda näringslivets företrädare och som gett till resultat att det i vårt land har skapats ett ekonomiskt välstånd och en ekonomisk tillväxttakt, som är högre än i de flesta länder. Det kan vara nyttigt att påminna sig detta förhållande när man i dag från olika utgångspunkter går till angrepp mot den enskilda företagsamheten och förordar en socialisering. Den strukturella omvandlingen av näringslivet i industriländerna går i allt snabbare takt, och jag har en bestämd känsla av att den svenska industrin inom ramen för de ekonomiska resurser som funnits till förfogande har hävdat sig synnerligen väl. Vi får inte glömma bort att även om vi är ett högt utvecklat industriland, så är vi i de stora sammanhangen ganska små och måste konkurrera med länder, som har både större resurser och i många fall andra affärsmetoder. Jag vill påstå att svenska företagare, såväl mindre, medelstora som stora, varje dag har att kämpa med problem, som sannerligen inte tillhör de lättaste. Det är svårt att undvika att några företag i denna hårda konkurrens slås ut, men att av detta dra slutsatsen att »inte obetydliga strukturella svagheter finns på flera håll inom vårt näringsliv» är kanske att göra det litet för lätt för sig, i synnerhet som departementschefen själv har ambitioner att utveckla sin rörelse och då får bättre möjligheter att känna på affärslivets verklighet. Jag är nämligen inte säker på att bekymren i vissa branscher beror på att företagarna slagit sig till ro och inte följt med den tekniska utvecklingen. De beror kanske framför allt på att ett högt kostnadsläge och andra länders, speciellt de socialistiska ländernas, utbud av varor till underpris har omöjliggjort konkurrens på lika villkor. Även om man ställer kraven på ett företag att det skall drivas effektivt och med lönsamhet och det enligt vårt sätt att se uppfyller dessa krav, räcker detta ändå inte till för att i vissa branscher slåss mot den utländska konkurrensen. Att ett statligt företag, under förutsättning att man ställer samma krav på effektivitet och lönsamhet, skulle ha speciella förutsättningar att klara sig bättre än ett enskilt har vi i varje fall inga påtagliga bevis för. Om industriministern skulle ha något hemligt recept för hur man med beaktande av näringslivets situation skall kunna möta denna utländska konkurrens, tror jag alla landets företagare skall lystra med intresse. I propositionen 121 har som allmän målsättning sagts att för förvaltningsbolaget skall gälla att under krav på lönsamhet uppnå största möjliga expansion. I reservationen till utlåtandet nr 168 har vi hävdat att det säkerligen föreligger ett behov av samordning inom den statliga företagssektorn, och vi har ifrågasatt om förslaget i det hänseendet är tillräckligt långtgående. När man på sidorna 18 och 19 i utlåtandet tar del av den statliga företagssektorns uppbyggnad och ser den branschsplittring som förekommer, frågar man sig om inte en rationellare ordning hade varit möjlig. Då en fusion görs inom det enskilda näringslivet är man ange lägen om att sammanföra likartade företag till en större enhet för att därigenom vinna ekonomiska fördelar och större effektivitet. Remissinstanserna har också i denna angelägenhet varit kritiska och intagit en negativ hållning till bildandet av ett förvaltningsbolag på de grunder som propositionen anger. Reservanterna har vidare anfört att en samordning, som syftar till en utvidgning av den statliga företagssektorn enbart av politiska och ideologiska skäl utan att det är bevisat att man kan erbjuda bättre effektivitet, lönsamhet eller trygghet för den anställde än inom den enskilda sektorn, inte kan få vår fullmakt enligt det nu föreliggande förslaget. Femte avdelningen i statsutskottet har i höst haft förmånen att företa en resa till bl.a. Japan och Italien. En av avsikterna med resan var att studera hur dessa länder hade byggt upp sina förvaltningsoch utvecklingsbolag. Vi fick tillfälle till intressanta besök och diskussioner med ledande företrädare för både den statliga och den enskilda sektorn. Det är naturligtvis svårt att dra paralleller med länder som har olika bekymmer och olika politisk uppfattning och som dessutom varit direkt engagerade i ett förödande världskrig. Ett genomgående drag var dock det intima samarbetet mellan statlig och enskild företagsamhet. När vi besökte den ekonomiska planeringskommissionen i Tokio och fick ett intressant samtal med viceministern, förklarade han att man vid planeringen på längre sikt alltid först diskuterade med företrädare för näringsliv, jordbruk och forskning, innan planerna fastställdes. Och ministern tillade: Vi tar mycket stor hänsyn till deras åsikter. Liknande tongångar fick vi höra hos IRI i Italien, som ju varit något av en modell i statsrådet Wickmans propositioner under senare tid. Jag är också övertygad om att man där kan hämta åtskilligt av erfarenhet både när det gäller samarbete mellan enskild och statlig företagsamhet och kanske speciellt när det gäller lokaliseringspolitiken. Jag måste emellertid beklaga att jag inte kan finna att IRI:s uppbyggnad i någon högre grad stämmer överens med dagens förslag om ett statligt förvaltningsbolag. IRI är bl.a. ett börsnoterat företag med ca 450 000 italienska medborgare som aktieägare. Det ansågs som ett förtroendekapital när allmänheten satte in sina besparingar där, vilket tvingade de statliga företagen till en lönsam utveckling. Vad avser bildandet av ett förvaltningsbolag borde man enligt reservanterna som en första åtgärd ha sökt analysera de nuvarande statliga företagen och lagt fram förslag om hur dessa företag skulle kunna effektiveras, innan man i svepande formuleringar talar om största möjliga expansion. Det framgår för övrigt av den preliminära värderingen av de statliga företagen att det fanns all anledning att göra en sådan analys. Jag skall inte närmare gå in på en bedömning av detta värdeinstrument, men jag kan inte underlåta att göra några kommentarer. Får jag först konstatera att värderingsmännen omgett sin utredning med betydande reservationer både i fråga om graden av noggrannhet och med anledning av den korta tid som stått till deras förfogande för att analysera de förhållanden som är relevanta vid värdebedömningen. Vad som också är intressant är väl att värdet av statliga företag i vissa fall gjorts beroende av företagets verksamhet. Om det utför tjänster endast åt statliga verk och företag räknar man med en bättre lönsamhet och därmed ett högre värde än om företaget skulle verka i den öppna marknaden. Är detta ett utslag av den fria konkurrens som vi alla vill bekänna oss till? Värderingen borde vidare ha givit anledning till en tankeställare och kanske till frågan, om inte strukturrationaliseringen gäller även statliga företag. Jag är på det klara med att flera företag som skall ingå i förvaltningsbolaget måste ses och värderas med hänsyn till deras sociala funktion. I det avseendet råder inga delade meningar. Men liksom man inom den enskilda sektorn enligt lag är skyldig att inställa betalningarna och sätta stopp för verksamheten när en viss del av tillgångarna är förbrukade, borde man inom den statliga sektorn fundera över om det kan vara riktigt att kasta goda pengar efter dåliga. Professor Petrilli, som nyligen har varit här, hade tänkvärda synpunkter på detta problem, och eftersom professorn och herr statsrådet är goda vänner rekommenderar jag en konsultation. Det är möjligt att man för den mångfald miljoner som med jämna mellanrum pumpas in i vissa statliga företag skulle kunna finna bättre användningsområden, «vilka samtidigt skulle täcka den sociala skyldighet till arbetstillfällen som vi vill åstadkomma speciellt i lokaliseringsområdena. Vad som är anmärkningsvärt är vidare att för statliga företag som i många fall under decennier drivit sin verksamhet måste man nu företa en konsolidering som ger företaget möjlighet till en rimlig utdelning på kapitalet. Vidare skall man innehålla tre års avkastning, för att därigenom få ekonomiska resurser till största möjliga expansion utan att behöva besvära riksdagen. Detta är naturligtvis en elegant lösning för att bland annat komma vid sidan av de kreditrestriktioner som för närvarande gäller för företagsamheten men innebär dessutom en konkurrensmässig fördel gentemot icke statliga företag. Herr talman! I motionerna I:1070 och II: 1234 har vi flera motiverade skäl för att yrka avslag på propositionens förslag. I likhet med riksbanksfullmäktige anser vi förslaget om bildande av ett förvaltningsbolag vara ett uttryck för »en till övertro gränsande tilltro till vad enbart organisatoriska förändringar i toppen av en stor och högst varierad ekonomisk verksamhet kan åstadkomma». Herr talman! När det gäller detta utlåtande återkommer jag senare med ett yrkande. Jag skall därefter göra några kommentarer till statsutskottets utlåtande nr 169 angående förvärv av aktier i AB Kabi m.m. Jag finner handläggningen av ärendet synnerligen anmärkningsvärd, och jag är förvånad över att den socialdemokratiska majoriteten accepterar att riksdagens roll reduceras till att bli ett transportkompani. Jag vill gärna föredra ett par citat.

»Förvärvet av Kabi grundar sig på en överenskommelse mellan staten och Pripps Bryggerier den 8 juli 1969. Staten som numera äger 65 Zo av aktierna i Kabi tillträdde verksamheten den 1 oktober 1969.» Jag vet inte om man kan säga att det tillhör de demokratiska spelreglerna att man tillträdde verksamheten den 1 oktober 1969 och att vi i dag skall besluta om förvärvet av samma företag. Det finns också en tidtabell i motionen 11: 1275. Den 4 november i år förelades riksdagen proposition nr 142. Den 8 juli i år träffades ett avtal, under förbehåll av Kungl. Maj:ts godkännande, om statens förvärv av aktiemajoriteten i AB Kabi. Den 17 september träffade representanter för industridepartementet och socialdepartementet ett avtal för svenska staten med Apotekarsocieteten om avlösning av nuvarande apotekssystem, allt under förutsättning av Kungl. Maj:ts godkännande. I slutet av september 1969 utsåg Kungl. Maj:t ny ordförande jämte två ledamöter att inträda i Kabis styrelse från den 1 oktober. I början av oktober utsåg Kungl. Maj:t tre ledamöter att inträda i början av oktober som suppleanter i Vitrums styrelse. Detta är i varje fall för mig ett ganska förvånansvärt exempel på föregripande av riksdagens bestämmanderätt. Läkemedelsindustrin har i likhet med en hel del andra branscher blivit föremål för utredning av finansdepartementets koncentrationsutredning. Med hänsyn till att läkemedelsindustrin enligt koncentrationsutredningen uppvisar »ett antal karakteristika som gör den särskilt intressant i en undersökning av samband mellan tekniska och institutionella förhållanden, marknadsstruktur och resursallokering» har den studerats särskilt intensivt. I själva verket torde ingen annan bransch ha blivit föremål för så ingående analyser och studier, och från fackmannahåll förefaller man vara ense om att betänkandet är det hederligaste och troligen bästa försöket till analys av läkemedelsindustrin som gjorts i offentlig regi. Vidare kan väl konstateras att just inom läkemedelsindustrin har staten sedan länge full insyn. Dessutom tillämpas priskontroll. Det är därför synnerligen tillfredsställande, anser jag i varje fall, att utredningen inte ger något som helst belägg för den kritik som socialiseringsivrarna i många år riktat mot denna vår kanske mest expansiva industri. Slutsatsen blir snarare att läkemedelsindustrin fyllt sin dubbla uppgift — som en del i vårt expansiva näringsliv och som en del i vår sociala struktur — på ett synnerligen hedrande sätt. Det finns anledning att uttala detta här i dag. Några sakliga argument för statliga ingripanden i branschen finns allt så inte att hämta i koncentrationsutredningens betänkande, och det torde vara statsrådet Wickman bekant, även om avtalet med Kabi träffades några månader före betänkandets publicering. Det har även förekommit en del andra argument för statsingripandena mot läkemedelsindustrin. Jag skall därför tillåta mig att citera ordagrant ur koncentrationsutredningens :betänkande: »Sedan ganska länge och särskilt under de allra senaste åren har läkemedelsindustrin tilldragit sig ett betydande intresse i den näringspolitiska debatten 1 Sverige och i andra länder. Denna industri har sålunda varit ett av favoritobjekten för förslag om socialisering. De därvid anförda argumenten har kanske inte alltid haft så stor saklig tyngd. Snarare är det så att man här kan finna ovanligt mycket av känslomässiga eller på annat sätt irrationella argument.» Vi har, herr talman, i vår partimotion synnerligen utförligt granskat och bemött de olika motiv för statsingripanden som förekommit i den offentliga debatten och de motiv som anförts i propositionen. I intet fall har utskotismajoriteten bemött oss, och den enda slutsats jag kan dra av detta är följande. Det enda motiv som kvarstår är det socialdemokratiska partiets näringspolitiska program, men mot det motivet biter inga sakargument, med en oförändrad politisk styrkeställning här i landet. Om den ställningen inte ändras kommer vi att få uppleva förslag fill statsingripanden i näringslivet bransch för bransch, uppträdda som pärlor på ett socialismens radband, om man nu kan tala om ett sådant. Jag hoppas att svenska folket skall reagera mot den socialiseringsiver som för närvarande råder. Herr talman! Jag kommer senare att yrka bifall till reservationen.